Herr talman! Även om jag inte har fått svar på mina frågor har debatten ändå givit klarhet på några punkter. Vi är alla, över partigränserna, ense om att det skall skapas en bättre miljö för dem som arbetar på den nuvarande postterminalen. Frågan är då om det bara är på Järvafältet som man kan skapa en bättre arbetsmiljö. Socialdemokraterna tycks mena det. Enligt vår uppfattning skall den saken undersökas bättre, och det är det som just nu pågår. Och det kommer definitivt att avgöra lokaliseringen. Jag är övertygad om att berörd personal innan något beslut om lokaliseringen fattas kommer att bli informerad på alla sätt som kan vara befogade. Debatten har också klarlagt att man nu erkänner att det har förekommit ett informationssammanträde före regeringsbeslutet den 11 november. Herr Norling tyckte att jag svängde mig med data som inte var lätta att kontrollera, men detta datum har jag hämtat ur en interpellationsdebatt, där herr Norling själv deltog. Han borde alltså väl känna till datumet i fråga. Socialdemokraterna menar nu att det inte räcker med att man informerade före beslutet. Man skulle också ha informerat innan man över huvud taget sade någonting i ett anförande på ett politiskt möte utanför denna kammare och utanför regeringskansliet. Nåväl, det är bra att vi då har fått reda på att detta är den nya konstitutionella linje som socialdemokratin driver. Men jag ställer frågan: Var någonstans i vårt lands författning står det inskrivet att företagsnämndsavtalet skall tolkas så, att det inte skall vara tillåtet att göra politiska utspel? Under de år som jag har suttit i konstitutionsutskottet har jag upprepade gånger under den gamla regeringens tid varit med om att man har gjort politiska utspel och sagt att man skall göra det och det. Jag har noterat detta men aldrig någonsin reflekterat över om regeringen, innan den gjorde sådana utspel, hade gått ut och haft något slags informationssammanträde med den eller den fackorganisationen eller företagsnämnden. Men det är bra att vi nu har fått reda på hur ni tolkar författningen och företagsnämndsavtalet på den punkten. Med den tolkningen skulle vi kanske haft anledning att granska den gamla regeringen på en rad punkter som nu inte tagits upp i förevarande utskottsbetänkande.
Herr talman! Får jag bara helt kort säga några ord med anledning av herr Nordins anförande. Han sade att den berörda personalen skall informeras. Men den berörda personalen borde naturligtvis ha informerats före och inte efter beslutet. Herr Romanus, och även herr Nordin, talade om valrörelsen. Jag har inte talat om vad som skedde under valrörelsen och vilka uttalanden som gjordes då. För min del har jag utgått från de beslut som fattades senare och de uttalanden som gjordes den 23 oktober. Mig veterligt pågick det inte någon valrörelse den 23 oktober, den var väl avslutad en månad tidigare. Så jag har alltså för min del inte kritiserat uttalanden under valrörelsen utan sådana som gjorts efter valrörelsen och beslut fattade efter valrörelsen.
Herr talman! Den här saken får väl Ove Karlsson och Bengt Norling klara upp. Jag vände mig emot Bengt Norlings uttalande om inläggen i valrörelsen och hans fråga om vilket samråd som föregått dessa. Jag frågade om det inte rörde sig om en felsägning. Sedan gick Bengt Norling upp i talarstolen på nytt och åberopade uttalanden i valrörelsen av Gösta Bohman och Elvy Olsson. Ni har tydligen olika konstitutionell syn, men vi får väl anse att Ove Karlsson, som sitter i konstitutionsutskottet, är mera representativ för socialdemokratin i det här fallet, och det är ju bra. Även hans syn på frågan är litet tvivelaktig, eftersom det ju kommer nya valrörelser. Socialdemokraterna lägger väl fram nya program liksom också de andra partierna. Då kan man fråga sig om inte ett parti skall få utforma ett program som rör statlig verksamhet utan att först ha samråd med de anställda i ifrågavarande statliga verk. Jag tror inte att det finns någon här i kammaren som inte menar, att det skall vara samråd innan man fattar beslut. Men skall man inte ens få ha politiska åsikter utan att först ha samråd med de anställda? Det vore i så fall att gå litet för långt. Efter denna diskussion råder det nog oklarhet om socialdemokratins syn i det här fallet. Jag skulle vilja tolka socialdemokraterna välvilligt och säga att de tagit upp den här tanketråden för att komma åt regeringen och att deras synpunkter inte är så genomtänkta att de kommer att stå sig. Låt oss hoppas det. Annars kommer den politiska debatten här i landet att bli en smula egendomlig. Vi har fört en diskussion om vilken regering som har följt riksdagsbeslutet. I riksdagsbeslutet sägs att arbetet skall fortsätta för att i samråd med vederbörande regionala och lokala myndigheter m.fl. få till stånd en för de olika parterna så gynnsam lösning som möjligt av frågorna. Trafikutskottet sade vidare att det fortsatta utredningsoch förhandlingsarbetet bör avvaktas. Det är det riksdagsbeslut vi utgår ifrån. Sedan finns det två regeringar: en som mot en enhällig kommunal opinion har åberopat en lagparagraf som aldrig tidigare har använts för att tvinga en kommun att göra en stadsplan, och en annan regering som har upphävt det beslutet och bett landstinget att i samråd med kommunen och andra intressenter — personalen och verken — få fram nya lösningar. Vilken av dessa två regeringar har bäst respekterat det beslut som riksdagen fattade 1975? Svara på den frågan, herr Karlsson!
Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har ju följt det riksdagsbeslut som fattades 1975, därför att det där uttalades att det inte förelåg något annat lämpligt alternativ. Ingen har heller kunnat påstå någonting annat i den här debatten. Så långt är allting klart. Det enda som vi nu kommit fram till är uppenbarligen att den borgerliga regeringen och dess talesman anser att det som den berörda personalen säger inte är någonting att lyssna på.
Herr talman! Jag vill sluta med att säga ett par saker som har att göra med det som både herr Romanus och herr Nordin senast yttrade. Herr Romanus bör, som herr Karlsson i Malung nyss sade, kunna konstatera att den regering som fullföljde riksdagens beslut från 1975 var den socialdemokratiska. Vi tog det som riksdagen hade sagt ad notam och såg till att man inom rimlig tid skulle kunna ordna bättre arbetsförhållanden för de SJ och postanställda genom byggande av en ny terminal. Det är svaret på den frågan. Vidare kan man naturligtvis, som herr Nordin och även herr Romanus säger, ge regeringsledamöter fria händer att i tal på skilda håll i landet offentliggöra vad regeringen har tänkt besluta men sedan strunta i det. Vi gör inte så. När bostadsministern fru Olsson den 23 oktober i fjol i Sollentuna sade, att regeringen hade för avsikt att upphäva den socialdemokratiska regeringens beslut, betraktade vi det som ett besked å regeringens vägnar, inte å bostadsministerns vägnar. Det var då vi menade, och vi menar det fortfarande, att det hade funnits inte bara allmänt vedertagna skäl utan också enligt företagsnämndsavtalet verkligt bindande skäl att före detta tal kalla representanter för de anställda, för SJ och för postverket till överläggningar innan man gav ett så kategoriskt besked om att regeringen hade för avsikt att upphäva beslutet. Den uppfattningen delar icke de borgerliga partierna, vilket är värt att notera i en tid när vi bl.a. håller på att diskutera innehållet i medbestämmandelagen. Jag tycker att denna debatt har varit klarläggande från den synpunkten genom att vi fått veta, att det enligt de borgerligas mening inte finns någon skyldighet för regeringen eller någon annan att underrätta de anställda om för dessa viktiga beslut som man avser att fatta. Men vi menar att ingen skall behöva finna sig i att bli behandlad på detta sätt. Den borgerliga regeringen får nu ta ansvaret för att tusentals anställda kommer att utsättas för allvarliga hälsorisker och tvingas arbeta i en helt oacceptabel miljö. Men vi är, herr talman, inte förvånade över detta. En borgerlig regering för en borgerlig politik, och i den finns inte mycket eller ens något hänsynstagande till enskilda människors problem. En borgerlig regering, herr Nordin, styr över huvudet på människorna, och Solnaterminalens öde är ett exempel på det.
Herr talman! Jag skulle inte ha begärt ordet igen, om inte herr Karlsson i Malung hade givit ett felaktigt referat av riksdagsbeslutet 1975. Det står inte i detta, att det inte förelåg någon annan lösnng. Vad som står i utskottsbetänkandet är följande: ”Något annat lämpligt alternativ för lokalisering av anläggningarna har av verken ej heller befunnits föreligga. Sedan åtskilliga år tillbaka pågår därför ett omfattande och komplicerat utredningsoch förhandlingsarbete för att i samråd med vederbörande regionala och lokala myndigheter m.fl. få till stånd en för de olika parterna så gynnsam lösning som möjligt av frågorna.” Slutligen skrev utskottet att det fortsatta utredningsoch förhandlingsarbetet bör avvaktas. Det finns alltså inte något som helst underlag i utskottsbetänkandet för att Solna kommun skulle tvingas till denna lösning. Vad utskottet sade var i stället att man skulle fortsätta utredningsoch förhandlingsarbetet för att hitta en för de olika parterna så gynnsam lösning som möjligt. Det är såvitt jag förstår också det som den nya regeringen har fullföljt genom att försöka få fram ytterligare material. Vidare noterar jag att Bengt Norling nu inte längre kritiserar uttalandena i valrörelsen. Det är tydligt att politiker i valrörelsen får göra uttalanden utan föregående samråd. Jag skall då å min sida gå herr Norling till mötes genom att säga, att jag tycker att det, innan det lämnas besked om att regeringen har en viss uppfattning, skall förekomma ett samråd. På den punkten kanske våra uppfattningar närmar sig varandra. På en annan punkt har vi mycket olika uppfattningar. Bengt Norling talar om vad som är borgerlig politik i detta sammanhang. Men vad Nr 138 är då socialdemokratisk politik? Först säger Bengt Norling att de anställda sedan årtionden tillbaka har helt vidriga förhållanden. Sedan framhåller han att den gamla regeringen ändå hade sett till att de inom rimlig tid — dvs. år 1982 — skulle få en bra arbetsmiljö. Detta måste betyda att — Granskning av det enligt socialdemokratisk uppfattning är rimligt att människor i år — statsrådens tionden arbetar under helt vidriga förhållanden och att de får fortsätta tjänsteutövning att göra det ända fram till 1982. Det var ett förvånande besked.
Herr talman! Nu lider debatten mot sitt slut, och de socialdemokratiska debattörerna tycks ha hamnat längst in i ringhörnan. Det är alldeles uppenbart att det enda som återstår att klargöra är: Vad för slags beslut avsåg den nya regeringen att upphäva? Huvudfrågan är alltså den som Elvy Olsson nämnde på centerpartiets länsstämma i Sollentuna den 23 oktober. Vad fru Olsson talade om var att man avsåg att upphäva den gamla regeringens beslut att med stöd av 27 § byggnadslagen förelägga Solna kommun att före ett visst datum upprätta en stadsplan. Det var det beslutet som aviserades. Det är alltså bara kring detta som debatten nu rör sig. O. K. Det är tur att vi har kommit så långt. Allra sist, herr talman: En icke-socialistisk regering värnar om miljön över hela landet. En icke-socialistisk regering slår vakt om det kommunala självstyret.
Sedan de under avsnittet Lokalisering av postoch järnvägsterminal till Solna anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera övriga i betänkandet behandlade frågor.

Herr talman! Jag har för avsikt att ta upp två frågor, och jag börjar med frågan om Ersättning i visst enskilt fall. Inledningsvis vill jag säga att när nu konstitutionsutskottets ledamöter inte har kunnat enas i denna granskningsfråga, hoppas jag att ingen uppfattar det så, att vi reservanter söker sätta definitivt stopp för riksdagens möjligheter att med utnyttjande av sin rätt tillerkänna enskild person ekonomisk förmån. Det är inte fråga om det. Vi reservanter vill mer än utskottsmajoriteten markera att denna riksdagens möjlighet skall användas med stor restriktivitet. I den mån lagstiftningen och dess tillämpning ger anledning till ändringar skall de företas i föreskriven ordning. Ifrågavarande proposition innebar och ledde till att riksdagen genom sin dispensmakt beviljade dispens från en allmän lag som berör envar medborgare i vårt land. Vi vill gärna trycka på att dylik dispensgivning inte bör bli vanligen förekommande. 23 Om vi utanför lagbunden ordning skall särbehandla enskilda fall, kan det föreligga en risk att det kan skapa en känsla av rättsosäkerhet hos medborgarna och medföra svårigheter för lagtillämpande organ.

Vi reservanter vill inte helt söka utesluta möjligheten för regeringen att i framtiden i vissa undantagsfall lägga förslag till riksdagen om ersättning till enskild person, men vi tycker att det skall till mycket starka motiv och vara synnerligen angeläget om riksdagen skall vara ett rättsskipande organ och sätta sig över t.ex. försäkringsdomstolen. Utskottsmajoriteten anser att detta ärende eller den praxis som utbildats på hithörande område inte föranleder något uttalande från utskottets sida. Vi reservanter har ingen anmärkning att framställa, det är inte det vi är ute efter, och vi menar inte att man har föregripit riksdagen eller dispensmakten, men vi anser att det är på gränsen, eftersom — åtminstone som jag uppfattar det — det ställts ersättning i utsikt därest riksdagen skulle följa denna linje. Det är alltså ingen anmärkning, men vi reservanter säger att vi förutsätter ”att den nämnda propositionen inte blir vägledande för framtiden”. Det är detta uttalande vi vill ge riksdagen till känna. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 5 vid det KU-betänkande vi nu behandlar. Får jag sedan helt kort säga, innan jag lämnar denna fråga, att vår skrivning i reservationen, ”att den nämnda propositionen inte blir vägledande för framtiden”, sammanfaller med socialförsäkringsutskottets skrivning i samma fråga något tidigare i år. Det bör observeras, tycker jag, att denna skrivning var enhälligt beslutad av socialförsäkringsutskottet. Det innebär att de borgerliga ledamöterna, inte bara i nämnda utskott, utan även i kammaren, i konsekvensens namn bör rösta med reservationen, eftersom socialförsäkringsutskottets skrivning sammanfaller med reservanternas skrivning nu. Då en enig kammare tidigare utan någon som helst protest har anslutit sig till en sådan skrivning är det väl inkonsekvent, om någon eller några ledamöter går emot samma skrivning i dag. — Det skall bli intressant att så småningom få se voteringsresultatet i denna fråga. Därefter, herr talman, skall jag något beröra frågan om Disposition av vissa väganslag. I statsverkspropositionen år 1974 föreslogs ett anslag om 200 milj.kr. Det avsåg statliga vägar och var konjunkturpolitiskt betingat, som det hette. Departementschefen framhöll att anslaget i fråga lämpligen skulle ställas till regeringens förfogande för att disponeras för särskilda insatser när detta var motiverat av konjunkturpolitiska eller andra viktiga skäl. Sådana åtgärder, som samtidigt var från sysselsättningssynpunkt vär — Nr 138 defulla och vägpolitiskt angelägna, skulle enligt departementschefen planeras i samråd mellan statens vägverk och arbetsmarknadsstyrelsen. Budgetpropositionen 1975 inrymde ett liknande förslag om 200 milj. = kr. för samma ändamål. Handläggningen beträffande fördelningen av Granskning av anslaget skulle ske efter samma principer som året innan. statsrådens Vederbörande utskott — trafikutskottet — ansåg vid bägge tillfällena — tjänsteutövning att anslaget borde utnyttjas av vägverket, som då finge planera för för = m.m. delningen av anslaget i fråga. Utskottet föreslog att nämnda synpunkter Under konstitutionsutskottets granskningsarbete har vi tagit fram regleringsbreven från ifrågavarande anslag. Av dessa framgår dels att det anslag som riksdagen beslutat om i sin helhet ställts till vägverkets disposition, dels att regeringen för vägverket framhållit vilka vägprojekt som skulle beaktas vid anslagsfördelningen. Konstitutionsutskottets borgerliga majoritet anser nu — med hänvisning till ifrågavarande regleringsbrev — att den dåvarande regeringen inte rillräckligt noggrant iakttagit riksdagens beslut i denna fråga. Vi reservanter kan inte — såsom utskottsmajoriteten vill antyda — finna att regeringen härvidlag handlat otillbörligt på något sätt. I Enligt riksdagsbeslutet har medlen, som jag nyss sade, i sin helhet ställts till vägverkets förfogande. Vägverket har i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och efter kontakt med vederbörande departements | chef gjort sina bedömningar, varefter regeringen meddelat beslut om anslagens användning. | Om regeringen samråder med och framför sina synpunkter och önskemål till vägverket före eller under anslagets prövning och verket sedan beaktar | och respekterar regeringens syn på frågan, kan väl inte det anses som ett av | vikande från riksdagens beslut. När nu utskottsmajoriteten skriver att regeringen inte tillräckligt nog | grant iakttagit riksdagens beslut innebär den skrivningen ändå ett betyg på noggrannhet, men att man gärna skulle ha sett ännu större noggrann | het. Vi reservanter tycker att regeringen har skött denna fråga på ett nog | grant sätt och kan alltså inte finna att den har åsidosatt riksdagsbeslutet. | Den synen på frågan vill vi också ge riksdagen till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 6 vid konstitutions | utskottets betänkande nr 44.

| Herr talman! Under punkten Övriga frågor finns ett moment som gäller eventuell försäljning av det militära flygplanet Viggen och samarbetsavtal | med andra länder i detta sammanhang. Det är själva handläggningen | av denna fråga samt utskottets beslut som jag helt kort vill kommentera. Dåvarande försvarsministern Holmqvist gjorde långtgående utfästelser 25 till berörda länder: Norge, Danmark, Holland och Belgien. Dessa utfästelser var sådana att man måste ifrågasätta om de var förenliga med vår alliansfrihetsoch neutralitetspolitik och med principerna för krigsmaterielexport. Det förekom också vissa ekonomiska utfästelser. De utfästelser som den dåvarande försvarsministern gjorde var bl.a. att Sverige skulle garantera tillstånd till export i obegränsad omfattning till de fyra länderna även i tider av ökad spänning och krig. Detta är, enligt vad jag kan förstå, ett löfte med långtgående konsekvenser. Det handlar därtill om länder som är medlemmar i en militärallians. Dessutom utlovade försvarsministern att begränsa kostnadsökningarna med avseende på de delar som skulle produceras i Sverige, under förutsättning att motsvarande överenskommelse kunde träffas när det gällde produktion av vissa delar i de fyra länderna. Vidare utlovades att man ekonomiskt skulle stödja underhåll av det vapensystem som tillhör Viggen och som skulle användas av de fyra nämnda länderna. Det skulle enligt min mening ha medfört betydande kostnader för Sverige.

Detta utskottets konstaterande är i och för sig riktigt, men inte tillräckligt; man springer nämligen ifrån en viktig principfråga. Utskottet har ingen som helst kritik att framföra mot försvarsministerns nonchalans att över huvud taget inte i sina utfästelser till berörda länder göra den reservationen att för avtalets giltighet krävs riksdagens medverkan. Utskottet avstår från kritik av den anledningen att det aldrig blev någon försäljning av Viggen till de berörda länderna. Detta avslöjar enligt min uppfattning en slapp inställning till tillämpningen av konstitutionen. Försvarsministern gjorde sina utfästelser på ett sätt som inte var förenligt med bestämmelserna i regeringsformen. Det förhållandet att förhandlingarna om försäljning sedan gick i stöpet förändrar inte det faktum att försvarsministern överskridit sina befogenheter. Herr talman! Jag har inget yrkande, men vpk har ansett det nödvändigt att få till protokollet vad jag nu anfört.

Herr talman! Det var med stor brådska den borgerliga regeringen hösten 1976 lade fram en proposition med innehåll att landstingen skulle utse samtliga ledamöter i länsstyrelsernas styrelser. Behandlingen i utskottet skedde under samma forcering. Vi socialdemokrater i utskottet anmärkte på detta — något remissförfarande hanns t.ex. inte med. cialdemokratisk partimotion med krav att fyra av de 14 ledamöterna i förtroendemannastyrelsen skulle utses av arbetsmarknadens organisationer. Socialdemokraterna i utskottet upprepade då kritiken av den snabba behandlingen i november förra året, men den borgerliga majoritetens företrädare bestred att det rått någon speciell tidsnöd. Vi insåg att det var bråttom — men att det var så bråttom att kommunminister Antonsson ansåg sig böra föregripa riksdagens behandling av frågan, det trodde vi inte. Vid utskottets granskning har nämligen framkommit att kommunministern i början av november 1976 skrev till samtliga landsting samt kommunfullmäktiges ordförande i Gotlands, Göteborgs och Malmö kommuner med hemställan att val enligt regeringsförslaget skulle förrättas vid kommande möte. Proposition 1976/77:19, som innehöll förslag om särskild lag vid val av ledamöter i länsstyrelses styrelse, beslöts av regeringen den 21 oktober 1976 och inkom till riksdagen den 5 november. Samma dag, den 5 november, är brevet från kommunminister Antonsson till samtliga landsting daterat. Brevet finns i KU:s betänkande nr 44, s. B 157. Motionstiden utgick den 23 november. KU:s behandling gick snabbt, som jag tidigare nämnt, och utskottets majoritet tillstyrkte propositionen. Riksdagen beslöt den 1 december i enlighet med utskottets hemställan. Lagen 1976:891 om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse utfärdades den 2 december 1976, utkom av trycket den 14 december och trädde i kraft den 1 januari 1977. En förteckning över tidpunkter för landstingens val av länsstyrelsernas styrelser enligt den nya lagen finns fogad vid betänkandet, s. B 160. Där framgår att tre landsting valde enligt den nya lagen innan den bifallits av riksdagen samt att återstående landsting, utom ett, förrättat valen utan att ha tillgång till författningen. Den borgerliga majoriteten i utskottet har inte funnit anledning att göra något särskilt uttalande angående kommunministerns handläggning av frågan. Socialdemokraterna i utskottet anser att även om landstingen förrättat valen under förbehåll om riksdagens beslut, är det betänkligt att kommunministern på sätt som skedde föregrep riksdagsbeslutet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 7.

Herr talman! Jag avser att ta upp den fråga som fru Cederqvist nyss berörde och som gäller den nya lagen om hur länsstyrelsernas styrelser skall utses. Den 1 december förra året beslöt riksdagen att samtliga 14 ledamöter i länsstyrelses styrelse med undantag av landshövdingen skall väljas direkt av landstinget. Det beslut som nu gäller överensstämmer med den reservation som de nuvarande regeringspartierna lämnade i samband med att frågan var föremål för den tidigare riksdagsbehandlingen, nämligen den 25 maj förra året. Då biföll riksdagen det socialdemokratiska förslaget efter lottning. Riksdagsbeslutet i december förra året är alltså en uppföljning av regeringspartiernas tidigare ställningstagande i denna fråga. Samtliga ledamöter i länsstyrelsernas styrelser har valts av landstingen enligt den nya ordningen, som regeringsskiftet möjliggjorde, och det tycks ha skett utan missöden. Den nuvarande ordningen innebär således att de politiska partiernas styrka återspeglas i länsstyrelsens sammansättning. Genom att samtliga ledamöter i länsstyrelsen väljs av landstinget skapas möjligheter för en bättre representation för skilda meningsriktningar, samtidigt som även mindre partier kan bli representerade. Beslutet är också viktigt mot bakgrund av det stora intresse för att utveckla länsdemokratin som finns inom regeringspartierna. Inte minst centern har ju varit pådrivande i dessa frågor. Vägen mot länsdemokrati är naturligtvis lång. Även om nu gällande ordning för valen av länsstyrelsens styrelse inte innebär en fullt utvecklad länsdemokrati är den ändå ett viktigt steg på vägen. Den socialdemokratiska proppen är så att säga dragen ur flaskan. Länsdemokratireformen är angelägen, och utredningsarbetet har påbörjats i enlighet med vad som utlovades i regeringsdeklarationen. Meningen med utredningen är att överföra centrala uppgifter från de statliga länsstyrelserna till de folkvalda landstingen, till människor som ständigt kommer i kontakt med länets problem och som har den bästa kännedomen om länets egna angelägenheter, inte minst när det gäller regional planering. På detta sätt motverkas maktkoncentration och byråkrati inom samhällslivet, medan möjligheterna till medverkan, debatt, politiskt ansvar och insyn främjas. Socialdemokraterna har motsatt sig länsdemokratitanken. Mot bakgrund av den centralistiska styrning av samhället som man byggt upp under årens lopp är det inte så underligt att man vill bibehålla landstingen som enbart remissinstanser när det t.ex. gäller regional planering i stället för att låta dem aktivt delta i behandlingen av för länen så viktiga frågor. Mot bakgrund av deras centralistiska samhällssyn är det heller inte så underligt att socialdemokraterna motsätter sig att landstingen i proportionella val skall få utse samtliga ledamöter i länsstyrelsens styrelse. I reservationen 7 i granskningsbetänkandet erinrar nu socialdemokraterna mot det sätt på vilket den nya ordningen genomförts. Man talar i reservationen om att frågan forcerats fram, eller som fru Cederqvist sade behandlats med brådska, av politiska skäl. Som jag inledningsvis sade avgjordes frågan i maj till socialdemokraternas fördel med lottens hjälp. Genom regeringsskiftet blev länsdemokratin en av bitarna i regeringsdeklarationen. Där sägs bl.a. att förslag skall läggas fram om att samtliga lekmannaledamöter av länsstyrelserna skall tillsättas av landstingen. Den 21 oktober antogs en proposition med den innebörden av regeringen. Frågan om länsstyrelsens sammansättning har absolut inte forcerats fram. Den politiska målsättningen har varit klar mycket länge, och denna målsättning har redovisats vid flera tillfällen ända sedan länsberedningens förslag diskuterades. Det kan inte ha funnits några som helst oklarheter beträffande den nya regeringens intentioner på den här punkten. Vad gäller påståendet i reservationen om att landstingen tvangs att förrätta valen innan lagen trätt i kraft vill jag bara påpeka att landstingen själva är suveräna att bestämma när de skall ha sina valmöten, även om det givetvis skall ske före årsskiftet. Att landstinget utgör valkorporation när det gäller valen till länsstyrelsens styrelse förändrar inte saken. Tidpunkten för valmötena är en praktisk fråga för landstingen att avgöra. Den kritik av regeringen som anförs i reservationen på den här punkten studsar i själva verket tillbaka som kritik av landstingen, och det kan väl ändå inte vara reservanternas mening. I reservationen görs flera påståenden som saknar täckning i verkligheten, påståenden som att kommunministern ställt sig bakom att valet skett för tidigt, att riksdagsbehandlingen föregripits osv. Härvid åsyftas det följebrev som utgick samtidigt som propositionen översändes till landstingen. På vilket sätt styrks de socialdemokratiska påståendena av brevet? På intet sätt. Påståendena är helt grundlösa och slutsatserna är konstruerade. Av brevet framgår bara att kommunministern ber att få överlämna propositionen, att de politiska organisationerna och deras landstingsgrupper informeras om att val, under förutsättning att riksdagen bifaller regeringsförslaget, bör förrättas vid kommande möte. På vilket sätt har då kommunministern föregripit riksdagsbeslutet genom att hemställa att partiorganisationer och deras landstingsgrupper informeras? Det är ju ändå informationen till de politiska partierna det är fråga om, och inte till någon myndighet. Detta framgår också klart av brevet. Det är alltså en konstruktion. Hela reservationen vilar på luft. Det finns inget skäl att rikta någon som helst kritik mot handläggningen av ärendet. Utskottet har inte heller funnit någon anledning att göra ett uttalande på denna punkt. Reservationen är ett indignationsnummer — indignation över att det socialdemokratiska förslaget inte var det som fick gälla från den 1 januari i år. Man kan fundera över vad som hade hänt om lotten i maj hade vänt socialdemokraterna ryggen och om de samtidigt sluppit valnederlaget i höstas. Skulle då inte socialdemokraterna ha varit snabba att ändra på beslutet till sin egen fördel, precis som man i valrörelsen sade att man skulle göra omedelbart efter valet med lottnederlagen när medbestämmandelagen antogs? Man kan också fråga sig, om vi nu skall tolka debatten så att olyckan är framme 1979 och det blir regeringsskifte, om socialdemokraterna då inte avser att stifta några nya lagar att träda i kraft 1980. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill helt kort bemöta Björn Eliasson. Han säger att landstingen själva är behöriga att besluta över valen. Detta vill jag gärna instämma i. Men kommunministern har inte heller att bestämma över landstingen. KU har inte att granska landstingsval, men KU har att granska regeringens handläggning. Vad vi anmärker på är kommunminister Antonssons handläggning av denna fråga. Han föregrep riksdagens beslut genom att sända ut en skrivelse till samtliga landsting, och vi anmärker på detta i vår reservation.
Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå fru Cederqvists argumentering. På vilket sätt har kommunministern styrt när landstingen skall ha sina valmöten? Det framgår inte på någon punkt i det brev som fru Cederqvist syftar på. Det är ett alldeles grundlöst påstående, precis som alla andra påståenden man gör i samband med denna fråga. Många tycker att det är roligt att titta i mikroskop. När man gör det brukar man ofta färga det man tittar på och i detta fall är färgningen alldeles klar — det är indignationen över att man inte haft möjligheterna att få igenom sitt förslag tidigare. När man tittar i mikroskop skall man också lära sig att analysera det man tittar på. Det har man definitivt inte lyckats med denna gång.
Herr talman! Jag vill bara påminna Björn Eliasson om att samma dag som propositionen låg på riksdagens bord sände kommunministern ut denna skrivelse till samtliga landsting, där han uppmanar dem att vid kommande möte välja länsstyrelsers styrelser. Han måste också ha varit medveten om att landstingen har sina möten i slutet av november och i början av december. Jag vill erinra Björn Eliasson om detta.

Herr talman! De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har i reservationen 8 önskat ge riksdagen till känna den från konstitutionell synpunkt bristfälliga handläggningen av den ändrade inriktningen av socialutredningens arbete. Socialutredningen tillsattes i december 1967 av den socialdemokratiska regeringen. Utredningen fick till uppgift att göra en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen, När det gällde tvångsmässiga samhällsingripanden framhöll departementschef Aspling i sina direktiv till utredningen: ”Barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen innehåller bestämmelser om tvångsmässiga samhällsingripanden. I allvarligare fall leder dessa ingripanden till administrativa frihetsberövanden i form av intagning på anstalt för vård och behandling. En översyn av barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen bör även avse möjligheterna att som ett särskilt avsnitt i en allmän socialvårdslag eller i en särskild lag sammanföra bestämmelser om tvångsingripanden inom socialvårdens ram. Det bör vidare övervägas i vad mån det kan vara lämpligt att i organisatoriskt hänseende skilja uppgifter som bygger på frivillig medverkan från den enskilde medborgarens sida från uppgifter av tvångskaraktär.” Socialutredningen överlämnade i juni 1974 principbetänkandet Socialvården — Mål och medel. Av detta betänkande framgår att utredningen beträffande sociala vårdinsatser utan den enskildes samtycke hade funnit att sådana insatser i undantagsfall kunde bli nödvändiga inom ramen för den kommande socialvårdslagstiftningen i fråga om dels minderåriga, dels vuxna missbrukare. I förhållande till gällande rätt innebar förslaget enligt utredningen en väsentlig begränsning i samhällets möjligheter att vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Socialutredningens principbetänkande blev föremål för en omfattande remiss och debatt i landet. Den socialdemokratiska regeringen överlämnade i februari 1975 de inkomna remissyttrandena till socialutredningen för beaktande i utredningens fortsatta arbete. I samband med remissöverlämnandet fick också utredningen tilläggsuppdrag som bl.a. utformades enligt följande: ”Vid utformningen av förslaget till ny socialvårdslag m.m. bör åtgärder utan den enskildes samtycke vad gäller barn och ungdom regleras i särskild lag med utgångspunkt i det av utredningen föreslagna förfarandet, innefattande socialnämndens medverkan. Beträffande övriga åtgärder utan den enskildes samtycke bör utredningen undersöka möjligheterna till enhetliga bestämmelser utanför socialvårdslagstiftningen.” Tilläggsuppdraget ledde till att utredningen började arbeta på att utforma ett lagförslag som i fråga om de vuxna inte innehöll några bestämmelser om åtgärder utan den enskildes samtycke inom socialvårdslagstiftningen. Utredningen ansåg därefter att då endast återstod de åtgärder utan den enskildes samtycke som kan företas med stöd av lagen om sluten psykiatrisk vård. Efter regeringsskiftet tog socialminister Rune Gustavsson kontakt med socialutredningens ordförande, och den kontakten ledde till att utredningens arbetsinriktning förändrades på så sätt att utredningen därefter också kom att utreda ett tvångsalternativ. Av socialminister Rune Gustavssons svar i en frågedebatt den 11 november 1976 mellan honom och Christer Nilsson i Norrköping framgår tydligt att utredningen inte tidigare övervägt att fullfölja sitt uppdrag genom att utarbeta två alternativ, ett med och ett utan tvång. Detta var inte heller avsikten med de tilläggsuppdrag som upprättats av socialminister Aspling. Det var först sedan utredningen uppfattat detta som den nuvarande socialministerns önskemål som utredningen också började utarbeta ett alternativ med tvångsåtgärder utan den enskildes samtycke. Ur konstitutionell synpunkt får det anses otillfredsställande att en förändrad inriktning av en utrednings arbete i en viktig fråga åstadkommes genom underhandskontakter mellan departementschefen och utredningens ordförande. Självfallet skall en sådan ändrad inriktning av arbetet ske genom skriftliga tilläggsdirektiv och efter beslut av regeringen. Detta är inte minst viktigt ur offentlighetssynpunkt. Om den nuvarande socialministern vill ha kvar tvånget i socialvården så bör han tala om det genom tilläggsdirektiv, och inte försöka påverka utredningsarbetet genom underhandskontakter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 8.

Herr talman! Jag skall något kommentera vad herr Mossberg och fru Cederqvist har sagt i sina anföranden. Herr Mossberg berörde bl.a. den del av utskottsbetänkandet som handlar om vissa väganslag, och han fann — naturligtvis, höll jag så när på att säga — att det inte fanns någon som helst anledning att vara kritisk mot regeringen och statsrådet Norling när det gällde den affären. Jag håller med herr Mossberg om att utskottets skrivning att regeringen ”icke tillräckligt noggrant iakttagit vad riksdagen beslutat” är en ganska mjuk formulering, men vi tyckte att det var onödigt att ta i hårdare i det här fallet. Saken var ju den, att den dåvarande kommunikationsministern ville ha ett anslag på 200 milj.kr. som regeringen skulle få förfoga över för insatser som var motiverade av konjunkturpolitiska skäl. Trafikutskottet uttalade sig emellertid för att pengarna skulle ställas till vägverkets förfogande och att vägverket skulle disponera över hela summan. Detta blev också riksdagens beslut. Kommunikationsministern har också mycket riktigt uppmärksammat den del av beslutet som handlar om att vägverket skulle till fullo utnyttja hela summan. Trafikutskottet sade också att vägverket skulle prioritera viss verksamhet — det gällde bl.a. förstärkande av svaga broar och liknande. Detta kom också med i riksdagens beslut. Statsrådet gjorde trots detta upp en lista över vissa vägar som skulle byggas, och man fick på så sätt en styrning när det gällde hur dessa pengar skulle användas. Det finns därför anledning att säga att statsrådet här inte riktigt har uppmärksammat vad riksdagen har beslutat. Man kanske skulle kunna uttrycka saken så, att han har valt ut de bitar som passade honom, men de bitar som inte riktigt passade glömdes bort. Det är inte ett lämpligt tillvägagångssätt. Fru Cederqvist sade en hel del i vad gällde länsstyrelsernas styrelser. Tillåt mig i det sammanhanget, herr talman, få erinra ledamöterna om en debatt vi hade med anledning av den s.k. terrängkörningslagen. En proposition i frågan kom mycket sent på året, och den behandlades också sent av riksdagen. Det var faktiskt så sent att lagen trädde i kraft innan författningarna och lagen hade hunnit komma ut från trycket. Man hade således ingen möjlighet att få ut upplysning om lagen till den allmänhet som den berörde. Många ledamöter här i riksdagen kritiserade detta. Nr 138 Jag hörde själv till dem som var kritiska, men när vi hade anledning Onsdagen den att i konstitutionsutskottet diskutera denna fråga kom vi fram till att 25 maj 1977 det inte fanns möjlighet att konstitutionellt anklaga regeringen för vad som hade hänt. Granskning av Tillåt mig, herr talman, citera från dechargedebatten den 26 april 1976. — statsrådens Hilding Johansson i Trollhättan uttryckte sig så här: ”Man kan inte i = tjänsteutövning efterhand kritisera och uttala någon erinran mot regeringen för en hand = m.m. läggning som redan godtagits av riksdagen.” Herr talman! Jag tyckte det var en riktig slutsats då, och jag tycker Övriga frågor fortfarande den är riktig. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna uppenbarligen väljer vilken slutsats man skall dra beroende på vem det är som skall kritiseras. Fru Cederqvist ansåg att kommunministern hade föregripit riksdagens beslut, och hon stödde sig på ett par brev som han hade skrivit. För att det bättre skall stå klart för kammarens ledamöter på vilken utomordentligt svag grund denna kritik vilar, ber jag att in extenso få läsa upp följande korta brev: Regeringen har nu överlämnat proposition om förtroendemannastyrelsen i länsstyrelsen till riksdagen. För information har jag härmed nöjet översända ett exemplar av propositionen i fråga och bifogar samtidigt pressmeddelande från departementet. Jag hemställer om att de politiska partiorganisationerna och deras landstingsgrupper informeras om att val, under förutsättning att riksdagen bifaller regeringsförslaget, bör förrättas vid kommande möte.” Det är alltså, herr talman, som det står, ”under förutsättning att riksdagen bifaller regeringsförslaget”. Såvitt jag förstår är det ett fullständigt normalt förfarande. Det är en formulering som både den gamla och den nya regeringen har använt många gånger. Hur ofta ser vi inte exempelvis att man utlyser statliga tjänster under förutsättning av riksdagens bifall? Fru Cederqvist var vidare sur över att ärendet inte hade remissbehandlats. Jo, det hade det visst. Det var rejält remissbehandlat och diskuterat. Vi hade faktiskt också diskuterat ärendet här och även röstat om det. Eftersom i princip samma förslag kvarstod från våren 1976 till hösten 1976, är det litet svårt att hävda att det har tillkommit något nytt som gör en remissbehandling nödvändig. Jag tycker nog att herr Eliassons slutsats är den riktiga: man är sur över att det socialdemokratiska förslaget inte fick stå kvar.

Herr talman! Vad gäller procedurer uttalade jag mig om remissbehandlingen. Tycker verkligen herr Hilding Johansson att det är nödvändigt att remissbehandla detta ärende, som remissbehandlats mindre än ett år tidigare? Det är nästan litet genant att be herr Hilding Johansson läsa rätt innantill.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

Herr talman! Det är möjligt att man kan kritisera landstingen för att de har handlat fel i detta fall. Men det hör inte hemma under konstitutionsutskottets granskning.

Herr talman! Jag skall här ta upp två ärenden som handlagts av so cialministern. Det gäller dels frågan om ersättning i visst enskilt fall, dels — under Vissa ytterligare frågor — handläggningen av de nya di rektiven till socialutredningen, vilka redan varit föremål för debatt. För att starta med det sistnämnda, eller Fallet med de uteblivna tilläggsdirektiven, förhåller det sig sålunda. Socialutredningen överlämnade i juni 1974 principbetänkandet Socialvården — Mål och medel. Utredningen framhöll i sitt betänkande att man kunde tänka sig tvångsåtgärder mot vuxna utan den enskildes samtycke och att dessa bestämmelser skulle rymmas inom sociallagstiftningen. Några ledamöter av utredningen reserverade sig emot detta förslag. Den redan tidigare mycket livliga debatten i denna fråga tog förnyad fart. Efter ett mycket grundligt remissförfarande, varvid de flesta remissinstanser tog ställning mot tvånget inom socialvården, gavs så i tillläggsuppdrag till utredningen att arbetet skulle inriktas på att utforma ett lagförslag, som inte innehöll några bestämmelser om tvång mot vuxna. Utredningens arbete fick också denna inriktning. Detta var före valet 1976. Nu griper emellertid den nytillträdde socialministern in och ger under hand nya direktiv. Jag tänker inte här ta upp sakfrågan närmare — den lär vi få diskutera i samband med att socialutredningen presenterar sitt arbete — utan det är den formella handläggningen av ärendet som jag finner djupt stötande. Debatten runt den här frågan har förvisso varit intensiv. Frågan uppfattas av många som oerhört väsentlig och av många som arbetar inom socialvården som av vitalt intresse för deras arbete och socialvårdens framtida organisation. Oavsett hur man sedan ställer sig till frågan om tvånget vill man alltså veta under vilka förutsättningar frågan utreds. Vi har utredningsdirektiv för att människor skall kunna bilda sig en uppfattning om vad utredningen syftar till. Det föreligger alltså ett offentligt intresse av att utredningsdirektiv ges skriftligt, så att allmänheten skall kunna få del av dem. I detta fall har underhandskontakter tagits mellan utredningsordföranden och socialministern. Vi vet ytterst litet om utredningens nuvarande arbete i detta avseende. Det hade varit hederligare med skriftliga klara direktiv i likhet med vad som brukar ges när andra utredningar får en förnyad inriktning. Och det är farligt om detta att ge underhandsdirektiv utvecklas till en praxis. Det skulle undergräva hela offentlighetsprincipen när det gäller det statliga utredningsväsendet. Utredningar sitter och utreder saker som man inte har en aning om, än mindre kan ta ställning till. Socialministern hävdade i debatten i november förra året, och det upprepas av utskottet, att detta låg inom de förra utredningsdirektivens ramar. Men varför togs då inte frågan upp av utredningen förrän socialministern grep in och pratade med ordföranden? Jag hävdar bestämt att dessa kontakter ledde till en ny inriktning av utredningen och att en sådan ny inriktning bör dokumenteras och inte förbehållas socialministerns och utredningsordförandens hjärnvindlingar. Beträffande den andra frågan, om ersättning i visst enskilt fall, stöder vi självfallet beslutet, som fattades av en enhällig riksdag, om att er sättning skall ges ut. Vad jag finner olustigt här är det faktum att för att rädda ansiktet på socialministern fattar man ett beslut i ett enskilt ärende utan att initiativ tas så att också alla andra i samma situation får samma rättigheter. Det är en klar brist i lagstiftningen i detta hänseende som gör att inte alla handikappade får sjukbidrag i dylika fall. Men ingenting har gjorts för att snabbt genomföra en ändring i lagstiftningen. Vad som skedde var att socialministern, utan att känna till de lagar som råder, i ett enskilt ärende gick ut och lovade vitt och brett i tidningarna att ersättning skulle utgå. Nästa gång socialministern sprider löften omkring sig vore det bra om han först kollat de lagar som gäller och framför allt, när han sedan får möjligheten, ser till att snabbt rätta till orättvisorna för alla drabbade. Herr talman! Vi har inget yrkande i dessa frågor utan kommer att stödja de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jämlikt regeringsformen åligger det konstitutionsutskottet att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Så lyder den första — och onekligen bjudande — meningen i konstitutionsutskottets betänkande nr 44. Jag är djupt medveten om att den meningen har använts tidigare många gånger under den här debatten, men jag har en känsla av att den kanske behöver upprepas då och då. Det är alltså inte de politiska värderingarna som skall ventileras med anledning av det här betänkandet, utan här är det procedurfrågorna, den rent konstitutionella delen, som skall stå under debatt. Därför är det litet svårt att förstå meningen med socialdemokraternas reservation nr 5 angående avsnittet Ersättning i visst enskilt fall. Kanske beror det på mig — detta är ju min allra första dechargedebatt — men trots att Holger Mossberg här har gjort goda försök att hjälpa till genom att förklara skälen är jag rädd för att han ändå inte har lyckats på den punkten. Låt mig ta det kronologiskt — och förhoppningsvis också logiskt, från min synpunkt sett. I 1975 års budgetproposition begärde dåvarande regering riksdagens bemyndigande att själv få avgöra frågor om pensionsförmåner som gäller enskilda personer och periodiska ersättningar av skadeståndsnatur. Besluten i dessa frågor borde enligt propositionen fattas i huvudsaklig överensstämmelse med de allmänna normer som hittills hade varit vägledande vid bedömningen av dylika frågor. Men om det gällde beslut av större principiell betydelse borde frågorna avgöras av riksdagen. Detta blev också riksdagens beslut. Här finns alltså ett riksdagsbeslut på att frågor av större principiell betydelse skall föreläggas denna kammare i form av proposition. Och det är precis vad som har hänt i detta ärende! Regeringen - med socialminister Rune Gustavsson som föredragande — ansåg att detta inte var ett rutinärende utan lade i februari 1977 fram fakta i fallet och lämnade det till riksdagen för avgörande. Vid utskottsbehandlingen hade ett enigt socialförsäkringsutskott ingenting att erinra mot att den ersättning som ställts i utsikt skulle utbetalas. Utskottet tillstyrkte alltså propositionens förslag. Och som vi alla kommer ihåg delade riksdagen utskottets bedömning i denna fråga. När man nu följer ärendet kan man se att alla formalia har blivit uppfyllda. Och där kommer min fundering: Är det det enhälliga riksdagsbeslutet som reservationen gäller, eller skall reservationen förstås som en moderniserad brasklapp? Nej, tydligen inte, eftersom man i reservationen skriver — jag har tacksamt noterat att även Holger Mossberg har understrukit den saken, och jag vill gärna ansluta mig till hans mening i den delen — att man inte vill utesluta att regeringen också framdeles kan anse det nödvändigt att i vissa undantagsfall lämna riksdagen förslag om ersättningar till enskilda personer. Jag vill då bara göra det tillägget att det i så fall åter blir riksdagens sak att bedöma skäligheten i förslaget. Sammanfattningsvis vill jag säga att det ju inte är konstitutionsutskottets uppgift att granska riksdagens beslut. Men om så skulle vara, så tar jag konsekvenserna av mitt ja till propositionen den gången och yrkar alltså bifall till utskottets skrivning i detta avsnitt. När jag sedan går över till reservationen 8, som behandlar direktiv till socialutredningen, kan jag fatta mig kort. Jag förstår att man kan ha olika uppfattningar i sak. Vi har ju upplevt åsiktsbrytningar angående tvångsåtgärder — bl.a. för vuxna missbrukare — både i massmedia och vid personliga kontakter. Och den diskussionen skall naturligtvis fortsätta —- med socialutredningens slutbetänkande som grund. Det är därför så värdefullt att underlaget för remissbehandling och debatt blir så brett som möjligt. Men jag vill än en gång vända tillbaka till första meningen i konstitutionsutskottets betänkande. Det är den formella behandlingen som i dag skall bedömas. Den andra debatten får vi återkomma till vid ett senare tillfälle. Socialutredningen, som enligt direktiven hade till uppgift att göra en allmän översyn av den sociala lagstiftningen, avlämnade i juni 1974 ett principbetänkande som sedan remissbehandlades. I februari 1975 överlämnades remissvaren till utredningen av dåvarande socialminister Aspling, tillsammans med ett brev med överskriften Uppdrag till socialutredningen, vilket resulterade i att utredningen beträffande tvångsingripande mot vuxna missbrukare gavs en ny inriktning. När socialminister Rune Gustavsson nyss hade tillträtt var det naturligt att av intresse för honom själv samtala med och få information av socialutredningens ordförande för att själv få en uppfattning om utredningens läge. Vid den överläggningen kom det fram att man enligt ordföranden hade möjlighet att presentera två alternativ i sitt slutliga förslag, dels utredningens eget förslag i principbetänkandet, dels det förslag som senare utarbetats och som byggde på tilläggsuppdraget. I reservationen 8 framförs uppfattningen att socialministerns samtal med socialutredningens ordförande borde ha resulterat i ett tilläggsdirektiv. Det tyckte tydligen inte ordföranden och inte utredningen heller när den blev informerad senare och hade tillfälle att lägga sin syn på saken. I förlitan på alla dessa personers omdöme ber jag, herr talman, att få yrka avslag på socialdemokraternas reservation nr 8 och därmed också bifall till utskottets jag måste säga lakoniska skrivning i det här avsnittet.

Herr talman! Britta Hammarbacken tyckte att även om jag gjorde goda försök att förklara vad vi reservanter menade med vår reservation så misslyckades jag ändå i långa stycken. Om jag förstår Britta Hammarbacken rätt så har hon inte egentligen klart för sig vad vi menar med vår reservation, och det tycker jag är beklagligt. Britta Hammarbacken kallade mitt agerande eller reservationen — jag vet inte vilket hon menade — för något av en brasklapp. Det var något mer ord i sammanhanget som jag inte riktigt uppfattade, men ordet brasklapp hörde jag. Ja, man kan ju kalla det för brasklapp — Britta Hammarbacken må kalla det vad hon vill. Men jag trodde nog att det klart skulle framgå av vår reservation vad vi menar med densamma. Jag försökte i mitt första inlägg deklarera hur vi reservanter ser på det här, nämligen att vi inte går emot att riksdagen då och då, låt mig säga efter en proposition, accepterar att ersättning kan utgå till enskild person om det är synnerligen angeläget att så sker. Men jag framhöll också att vi anser att detta skall ske med mycket stor försiktighet och att man skall försöka undvika att det liksom blir någon vana att riksdagen sätter sig över myndigheter och verk och blir något av en överprövande instans. Och jag tror att vi i långa stycken är ense om detta. När utskottsmajoriteten tycker att den inte har anledning att uttala någonting om det här, har vi reservanter sagt, som jag anförde, att vi bara i korthet och i mjuka ordalag vill ge till känna att vi tycker att den nämnda propositionen och dylikt handlande inte skall bli vägledande i framtiden. Jag tycker att vi i utskottet borde ha kunnat enas om detta. Men nu gjorde vi inte det, och jag skall inte kritisera någon för det. Av vad jag har sagt bör det framgå klart vad vi menar med vår reservation. Vi ligger ganska nära varandra, faktiskt, och jag tror att Britta Hammarbacken håller med mig om det. Sedan vill jag ändå, när jag är uppe i talarstolen, påminna än en gång om att den skrivning vi har i reservationen sammanfaller med socialförsäkringsutskottets skrivning tidigare år och att i konsekvensens namn i första hand de borgerliga ledamöterna i utskottet och kammaren bör rösta med reservationen — annars är man inte konsekvent.
Herr talman! Det är procedurfrågan vi skall diskutera, säger Britta Hammarbacken. Det är riktigt, och det är det vi gör i vår reservation nr 8 när vi angriper Rune Gustavsson för det sätt som han närmat sig so cialutredningen med sina nya direktiv. Han borde skriftligen ha givit dem till känna på samma sätt som Sven Aspling gjorde. Och hur vet Britta Hammarbacken att utredningens alla ledamöter tyckte samma sak? Det får vi väl veta först när utredningen kommer med sitt betänkande.

Herr talman! Fru Hammarbacken säger att det var naturligt att ta ett samtal med ordföranden i utredningen, och det tycker jag också. Men det hade varit ännu mer naturligt att ge direktiven i skriftlig form och inte i form av underhandskontakter. Ordföranden och utredningen i övrigt tyckte tydligen att underhandskontakter var tillräckliga, men det är tämligen ointressant i sammanhanget vad de tycker. Det intressanta måste vara att allmänheten får kännedom om vad statliga utredningar sysslar med. Jag måste verkligen efter det senaste inlägget fråga: Är det den nuvarande regeringens politik att ge statliga utredningar underhandsdirektiv som kan föranleda att utredningarna får en helt förändrad karaktär — så att allmänheten inte kommer att ha något grepp om vad man i fortsättningen har för sig inom utredningsväsendet?
Herr talman! Jag är ledsen om herr Mossberg fastnade på ordet ”brasklapp” så pass mycket att han inte hörde att jag sade att jag var glad över att inte kunna få underlag för att det var fråga om en brasklapp. Man kunde ju läsa i reservationen att reservanterna inte vill utesluta att regeringen även framdeles kan lämna riksdagen förslag att ta ställning till. Vi har uttryckt oss så kortfattat i utskottet därför att vi anser att vi inte har anledning att ta ställning till riksdagens beslut. Det är där vi skiljer oss åt i våra uppfattningar. Till Marianne Stålberg vill jag säga att kontakterna med ordföranden och utredningen togs av den enkla anledningen att socialministern hade behov av att orientera sig. Jag vet inte vad utredningen hade för synpunkter eftersom jag inte är med i den. Men jag antar att det ligger till på det viset att hade inte utredningen i sin helhet haft samma åsikt som ordföranden så hade detta förmodligen framförts till socialministern. Till fröken Hjelmström vill jag säga att det ju är samma direktiv det gäller. Ordföranden i utredningen förklarade att direktiven inrymde två alternativ. Jag förstår inte vilken anledning man har att skriva nya direktiv när det finns gamla att se på. Därigenom har alltså allmänheten full insyn, enligt min mening.
Herr talman! Den gamla utredningen sysslade enbart med det alternativ som de förutvarande direktiven angav, nämligen att ta bort tvånget från socialvården. Det var först efter dessa underhandskontakter som utredningen tog upp också den andra frågan. Och såvitt jag har hört är det därför utredningen ännu inte lagt fram sitt betänkande.
Herr talman! Jag vet inte vems historieskrivning som är riktig, fröken Hjelmströms eller min. Men jag hävdar bestämt att det som står om de två alternativ som skall presenteras i dels frågesvaret, dels det material vi fått läsa in är riktigt. Det gäller alltså dels ett alternativ som bygger på principbetänkandet, som har avlämnats tidigare, dels ett som bygger på de nya underhandsbeskeden, tilläggsuppdragen, som socialutredningen fick.

Herr talman! I gårdagens avsnitt av dechargedebatten påtalade jag ett stort och djupgående konstitutionellt problem som jag menade att vi i dechargedebatterna har glömt bort. Jag påtalade vad jag kallade den tilltagande laglösheten i de offentliga myndigheternas handlande mot medborgarna. Jag påtalade upplösningstendenserna i rättsproceduren. Jag påtalade de många grova procedurfel som dagligen begås av civilmyndigheter, domstolar och kommunala instanser. Jag påtalade den bristande insyn och kontroll som riksdagen har i denna tilltagande laglöshet. Jag påtalade den växande klyfta som man kan iaktta mellan lagstiftaren å ena sidan och dem som tillämpar lagen å den andra. Det är en klyfta som har lett till att man i alla instanser kan iaktta tendensen att byråkratin börjar tillämpa lagarna såsom byråkratin finner för gott och inte i överensstämmelse med utan tvärtemot lagstiftarens klart uttryckta avsikt. Jag anförde också ett axplock av exempel som jag i och för sig hade kunnat mångfaldiga, något som jag skall roa mig med en annan gång vid något lämpligt tillfälle i denna kammare. Jag hade inte väntat mig att konstitutionsutskottets talesmän på något sätt skulle kommentera detta problem eller intressera sig för det. Jag har gjort den erfarenheten att de inte intresserar sig för rättsproblemen. De är intresserade av att ta upp den typ av skenproblem — som egentligen inte alls är konstitutionella — som de i huvudsak fyllt årets dechargedebatt med. De för en debatt som egentligen bara är till för att de olika partierna skall finna slagträn mot varandra om ting som inte har något konstitutionellt intresse eller någon konstitutionell relevans. Det konkreta fall jag skall ta upp är just ett rättsfall där grova övergrepp och uppenbara felaktigheter till en enskild människas förfång har begåtts. Det är ett exempel bland hundraoch tusentals sådana felaktigheter som förekommer här i landet och som aldrig korrigeras, där den enskilde medborgaren aldrig någonsin lyckas få sin rätt, hur mycket han eller hon än överklagar och hur uppenbara myndigheternas lagöverträdelser och felaktigheter än är. Det här är ett mycket enkelt fall. Det handlar om att en person sökte ett universitetslektorat. De som dominerade beslutsproceduren vid tillsättningen var inte intresserade av att just den kandidaten skulle ha någon chans. Därför omformulerade de innebörden av universitetsstadgans 137 §. De uppsatte en särskild typ av kompetensvillkor, de omvandlade lektoratet från den allmänna typen till en särskild typ, de sade uttryckligen att för det här lektoratet krävdes att speciella kompetensvillkor uppfylldes. Detta är inte tillåtet enligt universitetsstadgan. Det finns bara en typ av lektorat. Man får helt enkelt inte lov att uppställa några andra kompetensvillkor än de som är föreskrivna i stadgan. Detta är ett uppenbart fel. Justitieombudsmannen hade fallet till granskning. Han uttalade sig inte om några konsekvenser. Granskningen föranledde inte någon åtgärd från hans sida. Men i sak sade han ändå uttryckligen i sin granskningsrapport att tillämpningen var felaktig. Man får inte tillämpa universitetsstadgan på det sättet. Sedan har fallet så småningom kommit till regeringen. I ett regeringsbeslut av den 30 december 1976 har statsrådet Wikström godkänt det felaktiga och mot universitetsstadgan stridande förfarandet att uppsätta extra kompetensvillkor för att sålla bort en eller flera kandidater. Nu har saken kommit till konstitutionsutskottet, som sin vana troget när det gäller sådana här uppenbara rättsfall avfärdar saken med en halv bisats och därmed ger klartecken för myndigheter att göra på det här sättet när det gäller någon obekväm människa för vilken man vill sätta upp ett yrkesförbud. När man begår en handling som inte har något stöd i lag får man alltså prejudikat på att man får lov att göra så. Lagar, förordningar och stadgar betyder ingenting. Riksdagens beslut betyder ingenting. Vad byråkratin finner för gott är det som betyder någonting. Efter dagens beslut här måste dessa professorsmaffior, detta lilla skikt av högre ämbetsmän som i stor stil driver denna typ av olaglighet triumfera och känna sig utomordentligt tillfredsställda. De har fått syn för sägen: Så här kan vi fortsätta att göra. Det förefaller mig som om konstitutionsutskottets tystnad kring denna typ av problem är ett symtom på en mycket farlig tendens. Här håller man — som i går — långa palavrer om rent politiska ting, som egentligen inte har i en konstitutionsdebatt att göra. Man diskuterar huruvida näringsutskottet i stålverksfrågan hade si eller så mycket information. Man försöker komma socialdemokraterna till livs genom”att påstå att näringsutskottet inte hade information som åtminstone jag, som satt i näringsutskottet på den tiden, mycket väl vet att det hade. Man startar alltså en ren skendebatt för att få ett politiskt slagträ mot sina motståndare här i kammaren. På den socialdemokratiska sidan är man lika ointresserad. Där förklarar man i dag högtidligt att en regering måste följa lag. Ja, visst skall lag och förordning följas. Och här är ett exempel på att lag och förordning icke har följts. Men konstitutionsutskottet har enhälligt godkänt att lag och förordning i det här fallet icke behöver följas. Det är tillåtet att visa godtycke. Universitetsstadgan och myndigheternas allmänna förpliktelser att följa lagar och iaktta opartiskhet gäller inte i det här fallet. Jag har fått samma svar i en rad andra fall. Jag förvånar mig över att man så länge kan slå dövörat till för den här typen av rättsproblem. Man har framför sig ett fall som är uppenbart, där en stadga inte har följts, där detta har påverkat utgången av ett rättsärende och där regeringen sedan har godkänt detta felaktiga förfarande. Vid sin granskning finner konstitutionsutskottet att man mycket väl kan godkänna detta felaktiga förfarande! Som ett ytterligare exempel på hur farlig denna smygande rättskorruption är skall jag referera ett samtal som jag hade för något år sedan med en f. d. ledamot av konstitutionsutskottet. Det gällde samma person som i detta fall men ett annat ärende. Han hade också där blivit utsatt för uppenbara felaktigheter. Jag ställde då privat frågan till denne tidigare ledamot av konstitutionsutskottet: Anser den verkligen att det här är korrekt, att detta kan godkännas? — Nej, i själ och hjärta tycker jag det är fel, men det är inte en av de våra, därför vill jag inte agera. Tillhör man ett visst politiskt parti kan man alltså möjligen räkna på att någon i konstitutionsutskottet som tillhör samma parti skall agera. Men är man en medborgare vilken som helst, som inte tillhör något parti eller tillhör ett obekvämt parti, då kan man inte räkna med att ha samma rätt. — Det speglar ett synsätt som är bedrövligt. Om man fortsätter att på detta sätt låta uppenbara rättsfall passera den konstitutionella granskningen uppmuntrar man, som jag sade, laglösheten. Då blir konstitutionsutskottet till sist en instans för avfärdande av illa behandlade medborgares klagomål, medborgare som faktiskt i sak har rätt, vad man sedan än i övrigt må tycka om dem och deras uppfattningar. Borta är då moderaternas trumpetstötar om den enskildes rätt. Den gäller tydligen inte när konstitutionsutskottet granskar. Borta är liberalernas tal om friheten och rätten. Borta är socialdemokraternas tal om att skydda de små gentemot de mäktigas övergrepp. Jag vill bara slutligen i det här inlägget, som jag inte väntar mig skall föranleda några kommentarer den här gången heller, erinra om några ord som fälldes ganska nyligen av en tysk socialdemokrat apropå den tyska yrkesförbudsdebatten: Ändamålet med lagar är att skydda de små. Lagarna är inte till för de stora. De stora och mäktiga behöver inga lagar. Det är de små som behöver lagarna. — Därför är det beklämmande att man inte kan skydda en liten medborgare i hans rätt. När statsinstitutioner och granskande instanser inte förstår vikten av att skydda den lilles rätt gentemot de starka och mäktiga, då är det tecken på en begynnande degeneration av rättssamhället och demokratin, som i sin förlängning kan få ödesdigra konsekvenser. Vpk har i det här ärendet ett alternativyrkande till utskottets skrivning, som lyder som följer: ”att utskottets anmälan i denna del lägges till handlingarna med följande uttalande: Riksdagen finner att tillsättningen skett i strid med universitetsstadgan. De uppsatta kompetensvillkoren saknade laglig grund. Statsrådet Wikström har i regeringsbeslut ställt sig bakom detta felaktiga förfarande, vilket riksdagen anser anmärkningsvärt.”

Herr talman! Jag vet inte om Bengt Börjesson i Falköping inte var inne i kammaren förut då jag var uppe och pratade om den här frågan. Jag fattar Bengt Börjesson så att han tror att jag och övriga reservanter hade för avsikt att framställa en anmärkning mot socialministern. Bengt Börjesson använde ordet ”prickning” av socialministern. Jag trodde att kammarens ledamöter — i varje fall de som var inne här då jag talade — skulle ha klart för sig att jag sade att vi inte har någon som helst avsikt att försöka pricka socialministern. Det har vi inte alls. Vi har i stället med en mjuk skrivning sagt att sådan här handläggning inte får bli vägledande för framtiden. Jag vädjar till vännen Bengt Börjesson att lyssna bättre en annan gång så kanske vi kommer ifrån onödiga replikväxlingar. Sedan ställde Bengt Börjesson också frågan: Skall vi i riksdagen — vi folkvalda — kategoriskt avvisa berättigade krav utifrån folket, från väljarna och medborgarna? Nej! Jag sade också i mitt anförande att då det finns synnerligen starka skäl skall riksdagen kunna pröva sådana här fall, om de är mycket ömmande. Också på den punkten har väl Bengt Börjesson lyssnat för dåligt — eller också har han varit ute och inte alls hört vad jag talade om. Inte heller tycks han till fullo ha läst reservationen. Bengt Börjesson sade också ungefär så här: Socialministern skulle ha handlat oriktigt om han inte gjort på det sätt han gjorde i det här ömmande fallet. Det gäller ett svårt handikappfall, en hårt drabbad människa, det är något av en mänsklig tragedi. Men det ankommer inte på oss att i dag diskutera tyngden i de skäl som har åberopats och ersättningens skälighet. Det trodde jag att vi var ense om. Det skulle vara mycket att säga, men tiden är knapp. Jag vill bara åberopa en sak som herr Börjesson nämnde inledningsvis, nämligen allas likhet inför lagen. Socialförsäkringsutskottet har också tidigare år talat om att principen om allas likhet inför lagen är djupt rotad och att vi som riksdag inte skall sätta oss över myndigheter, utan vi skall forma normer och beslut medan tillämpningen görs av verk och andra undermyndigheter.

Herr talman! Jag konstaterar nu att Bengt Börjesson, som han säger, noggrant har läst handlingarna och även lyssnat på vad jag sade i mitt inledningsanförande. Ändå behagade han stå fast vid påståendet att vi eventuellt syftar till en anmärkning mot eller prickning av socialministern. Jag tycker att det påståendet talar mot bättre vetande.

Herr talman! Det är inte så märkligt att delade meningar kan uppkomma om vad som står i den socialdemokratiska reservationen i det ärende som nu behandlats. Den är nämligen helt obegriplig. Det står där att den nämnda propositionen inte skall bli vägledande för framtiden. En rimlig tolkning av det påståendet måste vara att regeringen inte får avlämna propositioner i sådana frågor i framtiden. Menar man inte det, är påståendet helt meningslöst. Jag begärde ordet, herr talman, för att kort replikera på det anförande som Jörn Svensson nyss höll. Vi har tidigare i utskottet, som Jörn Svensson refererade till, behandlat frågor om tillsättningsärenden, i vilka den nu aktuella personen förekommer. Det som nu åter har aktualiserats är tillsättningen av en extra universitetslektorstjänst i kemi i Umeå. Vad som åberopas i det av herr Jörn Svensson i kammaren framställda yrkandet är att felaktiga kompetensvillkor angavs vid utlysande av tjänsten i fråga. Så långt är det helt riktigt. Kompetensvillkoren var felaktiga. Det har konstaterats av såväl JO och UKÄ som regeringen i olika omgångar. Den gamla regeringen fastslog detta senast genom beslut den 12 augusti 1976 och den nya regeringen genom att referera till detta beslut vid sitt beslut den 20 december 1976. Av detta kan man inte gärna dra den slutsats som yrkandet utmynnar i, nämligen att vederbörande statsråd ställt sig bakom det felaktiga förfarandet. En rakt motsatt slutsats är ju den logiska. Utskottet har heller inte funnit skäl till någon anmärkning mot statsrådet. Det förtjänar med anledning av Jörn Svenssons anförande att understrykas, att konstitutionsutskottet inte i samband med dechargegranskningen har någon kompetens att uttala sig om hur myndigheter och domstolar handlagt enskilda ärenden. Utskottets granskningskompetens är begränsad till regeringsarbetet och till regeringens handläggning av regeringsärendena. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets betänkande även på denna punkt. Innan jag slutar vill jag emellertid tillägga att den allmänna problemställning som Jörn Svensson tog upp i sitt anförande är mycket viktig. På många punkter delar jag helt Jörn Svenssons värderingar. Vi som sitter i konstitutionsutskottet — det gäller kanske inte bara oss, men jag föreställer mig att det i särskilt hög grad gäller oss — får ständigt skrivelser från enskilda. Vi får tjocka dokumentmappar i olika ärenden som man vill att vi skall gå igenom och aktualisera i riksdagen på ett eller annat sätt. Det kan vi naturligtvis göra som enskilda ledamöter. Vi kan efter genomgång av dessa handlingar och klagomål ta upp frågorna på olika sätt. Vi kan göra det genom motioner, interpellationer osv. här i kammaren, och det tycker jag vi bör göra. Men om vi ser på själva granskningsförfarandet är det ju på det sättet att vi i Sverige inte — som fallet är i en del andra parlament — har något särskilt petitionsutskott, till vilket allmänheten kan vända sig för en direkt prövning av klagomål mot myndigheter och domstolar. Man kan naturligtvis ha olika åsikter om huruvida man bör ha ett sådant petitionsutskott eller ej, men faktum är att vi hittilldags inte har haft det.
Herr talman! Det är ett delvis relevant påpekande som herr Fiskesjö gör när han säger att konstitutionsutskottet och riksdagen inte kan blanda sig i tjänstetillsättningar. Men det är ingen som har begärt att utskottet skall värdera några kandidater på något annat sätt än vad som har skett. Det är inte det saken handlar om. Vad den handlar om är att hela tillsättningsproceduren är felaktig, och då är frågan: Om en tillsättningsprocedur är felaktig och detta kommer under regeringens ögon, vad gör då det statsråd som har ärendet om hand? Det konstitutionellt riktiga måste ju vara att återförvisa ärendet till den instans som har begått felaktigheten. Det har inte skett. Vad som i stället har skett är att statsrådet Wikström i beslut den 13 december 1976 utan kommentar har godkänt förfarandet, har godtagit den felaktiga proceduren. Det är detta vi menar är anmärkningsvärt. Och när herr Fiskesjö tvingats gå så långt att han nu erkänner att anmärkningen mot proceduren är riktig, förstår jag ännu mindre hur han kan underlåta att erkänna att det också måste vara oriktigt att ha kvar denna felaktiga procedur och att godkänna den på regeringsplanet. Den naturliga konsekvensen borde då ha varit att medge att statsrådet där har handlat felaktigt och att ärendet borde ha återförvisats för ny prövning — för en prövning i enlighet med de bestämmelser som skall gälla för denna typ av ärenden.

Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av den diskussion som har förekommit i avsnittet Ersättning i visst enskilt fall. Vid konstitutionsutskottets betänkande är en reservation fogad, vilken har beteckningen nr 5. Sedan jag här lyssnat på herr Mossberg och hans propåer om hur vi skall rösta i det fallet — också vi som har deltagit i ärendets behandling i socialförsäkringsutskottet — känner jag mig föranlåten att något kommentera denna sak. Får jag då först säga att den proposition som frågan gäller har behandlats av socialförsäkringsutskottet. Utskottet har enhälligt yrkat bifall till den framlagda propositionen, och detta har också blivit riksdagens beslut. Dessutom har utskottet angett sin principiella syn på frågan om ersättning i visst fall. Riksdagen har även godtagit denna skrivning — det rådde inga delade meningar i den delen — varför också riksdagen gett sitt godkännande. Med utgångspunkt i den bedömningen finns det inte någon anledning för riksdagen att nu göra något särskilt tillkännagivande om anmärkning mot socialministern. Detta gör — och det bör även står klart för alla — att vi som har deltagit i utskottsbehandlingen kan ställa oss bakom utskottets förslag. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tillåter mig att än en gång påpeka att om någon här i kammaren vid den kommande voteringen då det gäller reservationen 5 röstar för utskottets hemställan, då röstar han eller hon emot sin egen röstning vid det tidigare tillfälle då kammaren behandlade socialförsäkringsutskottets betänkande, eftersom den skrivningen i slutskedet var exakt lik vår reservation nu.
Herr talman! Med anledning av herr Mossbergs anförande skulle jag vilja påpeka att det inte är praxis att fatta beslut i samma ärende två gånger vid samma riksmöte. Genom den utformning som herr Mossberg har gett diskussionen har vi nu faktiskt kommit i den situationen.

Herr talman! Tekobranschens bekymmersamma läge har under en följd av år diskuterats i denna kammare. Det torde därför stå klart för var och en hur besvärligt det läget är, och jag behöver knappast närmare gå in på det. För att underlätta en nödvändig omställningsoch anpassningsprocess gjorde den socialdemokratiska regeringen under senare år betydande insatser för att stödja tekoföretagen. Som framhålls i propositionen 1976/77:105 har den samlade effekten varit god. Trots detta står tekoindustrin f. n. inför betydande aktuella svårigheter, vilket också framhålls i propositionen. Beklädnadsarbetarnas förbund har nu 3 26 arbetslösa som tillhör A kassan. Det är dubbelt så många som i industrin i övrigt. Dessutom har man 5 000-6 000 anställda på den s.k. 25-15-kronan. Problemen har alltså inte blivit mindre. Vi vet dessutom att Algots officiellt har sagt att man inte kan garantera arbete längre än till detta års slut. Statsrådet Åsling har också fått en fråga från herr Brännström med anledning av detta uttalande. Regeringen har lagt fram förslag som skall syfta till att förstärka branschens konkurrenskraft på lång sikt och säkra sysselsättningen. Vi socialdemokrater har i en partimotion gett vår syn på tekobranschen och lagt fram våra förslag till lösningar. Låt mig först konstatera att regeringen i stort följer det stödprogram som den förra regeringen lade fast — ja, den följer även förslag där man tidigare har gått emot den socialdemokratiska regeringen. Man kan fråga sig om det är en omvändelse under galgen eller om den praktiska verkligheten har bevisat att den socialdemokratiska regeringen hade rätt i sin bedömning att strukturomvandlingen inom tekoindustrin skulle fortsätta med ytterligare sysselsättningsminskning som följd. Några långsiktiga lösningar på problemen föreslår regeringen dock inte. Vi har i vår motion pekat på att de problem som tekoindustrin står inför är av långsiktig och strukturell natur. Med hänsyn till försörjningsberedskapen har vi också pekat på vad som är nödvändigt för statsmakterna att snabbt ta ställning till. Man måste snarast bestämma vilken nivå konfektionsindustrin av beredskapsskäl skall ha. Förutsättningarna för att den omstrukturering som måste komma till stånd skall ske spontant genom statligt generellt stöd är begränsade. Staten måste ta på sig ett betydande ansvar för att aktivt medverka till en lämplig struktur inom branschen. Enligt socialdemokraternas uppfattning har samhället ett avgörande ansvar för att vi skall kunna upprätthålla försörjningsberedskapen på tekoområdet. Den proposition som regeringen har lagt fram innehåller förslag om extraordinära insatser av temporär natur för att skapa det rådrum som behövs för omställningar. Några initiativ som innebär aktiva åtgärder från statsmakternas sida för att komma till rätta med de långsiktiga problemen föreslås inte. Vi menar att de strukturåtgärder som föreslås har en passiv inriktning i den meningen att initiativen överlåts åt företagen. Det rådrum som man talar om måste utnyttjas för mer långsiktiga omställningsåtgärder. I annat fall skjuter man bara problemen på framtiden. Vi har därför i vår motion krävt att riksdagen skall uppmana regeringen att snarast ta aktiva initiativ i syfte att medverka till en sådan företagsoch ägarstruktur inom tekobranschen att de samhällskrav som kan ställas från försörjningsberedskapspolitiska, konsumentpolitiska, regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter tryggas. Självfallet bör dessa initiativ tas i nära samverkan med de anställdas organisationer. I det sammanhanget har vi också pekat på att ett ökat samhälleligt ägarengagemang i många fall bör vara en lämplig väg. Vi ser det som helt nödvändigt bl.a. med tanke på alla de pengar som staten pumpat in i branschen för att få ett riktigt grepp på situationen och lösa sysselsättningsproblemen på ett socialt acceptabelt sätt. Herr talman! De här förslagen har vi också tagit upp i reservationen I till näringsutskottets betänkande nr 41 som jag ber att få yrka bifall till. När det gäller förslaget om ökat stöd till exportfrämjande åtgärder har kravet i motionen blivit tillgodosett i utskottets skrivning. Därför finner jag inte anledning att närmare gå in på den punkten. Detsamma gäller detaljhandelns prissättningsmetoder, där regeringen den 14 maj uppdragit åt statens prisoch kartellnämnd att undersöka huruvida metoderna att beräkna påläggen på svenska resp. importerade varor inom beklädnadsindustrin leder till kostnadsmässigt motiverade resultat. Jag vill ändå här påpeka att prisoch kartellnämnden redan för tio år sedan konstaterade att det procentuella påslaget hade de nackdelar för den svenska produktionen i detaljhandelsledet som vi konstaterat och som Beklädnadsarbetarnas förbund vid flera tillfällen påtalat. Jag hoppas nu att SPK inte gräver ner sig i en ny utredning, utan att man snabbt kan komma fram till lösningar på problemet. Vi menar att den här frågan är tillräckligt utredd. Vi har emellertid inte velat reservera oss på denna punkt utan vi har velat ge SPK några månader för att utföra regeringens uppdrag, även om vi tror att en lagstiftning ändå så småningom blir nödvändig. Om inte SPK:s uppdrag snabbt leder till konkreta resultat måste frågan om en lagstiftning snabbt tas upp på nytt och då i enlighet med den inriktning vi visat på i motionen 1976/77:1446. Jag vill gärna i detta sammanhang ta upp ytterligare en fråga som vi berört i vår motion och som utskottet har behandlat med en enligt vår mening tillfredsställande skrivning. Frågan gäller de förhandlingar — Nr 138 som pågår mellan de fem kvarvarande bomullsspinnerierna. Statsrådet Åsling finns i kammaren och skall senare delta i debatten, och jag vill därför fråga honom om han kan ge ett besked om när dessa förhandlingar kan tänkas vara slutförda. Åtgärder för textil När det sedan gäller de särskilda strukturgarantierna noterar vi med = och konfektionstillfredsställelse att den nuvarande regeringen följt upp den socialdemo = industrierna kratiska regeringens förslag på den punkten. Förslaget innebär att strukturgarantierna bör utformas så att intern omstrukturering, som syftar till att bl.a. göra det möjligt för tekoföretag att övergå till annan produktion, underlättas — ja, man anser den t.o.m. särskilt angelägen. Vi kan erinra oss att centern så sent som våren 1976 motsatte sig att strukturgarantierna skulle få en sådan inriktning att samgående och samverkan mellan företag skulle bli ett krav för att erhålla stöd. Även hösten 1975 reserverade sig de borgerliga ledamöterna i utskottet mot förslaget att resurser skulle användas för andra produktionsområden — en reservation som med fru Fortunas hjälp bifölls av riksdagen. Man har nu i regeringsställning accepterat den praktiska verkligheten och lagt fram förslag i detta syfte. Onödig tidsspillan förorsakade emellertid lottningens utfall 1975. Vi har emellertid i vår motion, som vi också följt upp i reservationen 2, sagt att dessa särskilda strukturgarantier inte bör kunna utgå för den del av företagens tillverkning som är förlagd utanför Sverige, och vi anser att de riktlinjer för tillämpningen av garantisystemet som statens industriverk skall utarbeta bör utformas i enlighet med vårt krav. Detta har inte utskottets majoritet velat gå med på, utan man har bara skrivit rent allmänt att man i beredningsarbetet skall beakta om ett företag med viss tillverkning utomlands skall få strukturstöd. Vi anser att klara riktlinjer för industriverkets behandling av dessa ärenden är nödvändiga. Det får inte vara så att företagen skall kunna använda strukturstödet för att ytterligare inrikta verksamheten på att importera konfektionsvaror i stället för att tillverka dem i Sverige. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet Åsling vilka synpunkter han har när det gäller strukturgarantier till företag som har delar av sin produktion förlagda utomlands. Herr talman! Jag vill till slut bara uttrycka min tillfredsställelse över att vår partimotion i denna del, den arbetsmarknadspolitiska delen som har behandlats av arbetsmarknadsutskottet, på flera punkter blivit tillgodosedd i utskottsbehandlingen. Det har därför endast blivit två reservationer. Jag kan emellertid, herr talman, inte låta bli att ta tillfället i akt och anlägga en personlig synpunkt. Det gäller förslaget om sysselsättningsstöd med 15 kr. i timmen för anställda över 50 år. Som kvinna och inom kort 50 år kände jag en förnedring när jag läste propositionen. Vi vet att en tredjedel av de anställda inom tekoindustrin är över 50 år, och vi vet att de flesta är kvinnor. Jag vet att det speciellt inom denna bransch är genom träning till rutin och snabbhet som man kan göra en produktiv 61 insats. Dessa egenskaper besitter i hög grad den som har mångårig erfarenhet i branschen, och det har dessa kvinnor. Därför känner jag det som ett slag i ansiktet och en insinuation att 50-åringar och äldre inte har full kapacitet, och att regeringen därför föreslår stöd till just dessa. Så har jag läst förslaget, och jag finner det mycket beklagligt att man inte funnit bättre former för stödet. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till de två socialdemokratiska reservationerna som är fogade till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Det har sagts här att krisen inom textiloch beklädnadsindustrin inte är någon ny företeelse, den har pågått under en lång följd av år. En lika lång rad av åtgärder har föreslagits och beslutats under årens lopp utan att det lett till någon godtagbar eller varaktig lösning av krisen. Fru Hansson sade att stora pengar har pumpats in i branschen. Det är sant, men inte heller den socialdemokratiska regeringen ställde under sin regeringstid några krav eller villkor med dessa pengar. Resultatet har därför blivit vad vi har i dag: hög arbetslöshet, en stor del av de anställda på särskilda bidrag, nedläggningshot och permittering — allt detta kvarstår. Bidrag har getts till sanering, rationalisering och modernisering av tekoindustrin. Och visst har det rationaliserats inom beklädnadsindustrin. Arbetsproduktiviteten har här ökat snabbare än inom den övriga industrin i genomsnitt. Under den senaste tioårsperioden har ungefär hälften, eller 44 000 av de 90 000 tekoanställda rationaliserats bort eller vad man vill kalla att en så stor del försvunnit. Men inte nog med detta. Enligt industriministerns bedömning finns risk för att ytterligare 5 000 ä 7000 personer anställda inom tekoindustrin kan komma att förlora sina arbeten under 1977. Det finns heller ingen bransch där hotet om företagsnedläggelse kunnat utnyttjas så effektivt av företagen som just inom beklädnadsindustrin. De anställda har i varje avtalsrörelse tvingats till ett lägre löneläge än andra grupper. Inför det ständiga hotet om företagsnedläggelse har kraven på arbetsmiljöförbättringar inte heller ställts. Hotet om företagsnedläggelse har varit särskilt verksamt på grund av beklädnadsindustrins lokalisering och koncentration, men mest beroende på att beklädnadsindustrin ofta utgjort enda möjligheten för kvinnorna att få jobb. Beklädnadsindustrin är ju en typisk kvinnoindustri, och med kvinnojobb följer som regel lägre löner och sämre arbetsförhållanden. Det är också svårt att hitta någon produktion där lönen utgör mindre del av försäljningspriset än inom beklädnadsbranschen. Trots detta påstås lönsamheten ha varit dålig, vilket inte gäller ge Nr 138 nerellt. Medan många små textilfabriker — 800 enligt beklädnadsfacket Onsdagen den —- lagts ned under en tioårsperiod, har de stora bolagen — delvis med 25 maj 1977 hjälp av statsstöd — kunnat ge fortsatt utdelning till sina aktieägare Av LK propositionen framgår att det är stora bidrag det rör sig om, bidrag som Åtgärder för textilgetts utan att skapa verklig garanti för en utveckling av beklädnadsoch konfektionsindustrin. Det finns så mycket skumrask i den omlokalisering, ratio — industrierna nalisering och utlovade sysselsättning som hittills getts i samband med det statliga stödet. Man behöver bara nämna Algots Nords och Eisers handläggning i Norrland utan att gå in på detaljer. Någon ordentlig redovisning lär vi inte få. Vänsterpartiet kommunisterna har inte motsatt sig det ekonomiska stöd som nu föreslås i propositionen. Motiveringen är att misskötseln av tekobranschen gör stödåtgärder ofrånkomliga av sysselsättningspolitiska skäl. Vi har ur flera synpunkter inte råd att förlora fler arbetstillfällen inom beklädnadsindustrin. Men vi ställer vissa villkor i samband med dessa stödåtgärder. Kapitalisterna inom tekobranschen — det gäller främst storföretagen som hittills inte har skötts på ett tillfredsställande sätt — kan inte bara fortsätta med sin utpressning mot staten utan garanti för ett mera långsyftande program för hela tekoindustrin. Vi föreslår därför att de stora textilkoncernerna förstatligas. De statliga bidrag och subventioner som redan getts och som nu ytterligare föreslås måste staten kunna tillgodoräkna sig i förhandlingarna om formerna för ett övertagande. Man måste också ställa krav på statlig verksamhet. Vi har redan en statlig textilkoncern, SweTeco, som nu är på väg att flytta större delen av sin tillverkning utomlands. SweTeco har redan en fabrik i Jugoslavien med flera hundra anställda. Men det statliga företaget vill tydligen ha ännu billigare arbetskraft och har planerat att lägga ut sin tillverkning till Sydkorea eller Hongkong som är rena fascistdiktaturer. Om inte ett statligt företag har mera ansvar för de anställda än att det kan etablera sig i fascistiska diktaturer och där medverka i exploateringen av människor — i länder där arbetarna inte har några som helst rättigheter och lönerna hålls nere så mycket som möjligt — då kan man inte ha någonting att vänta från de privatkapitalistiska företagen som helt styrs av vinstoch profitintressen. Avvecklingen av Rangfabriken i Nässjö, som ingår i SweTecokoncernen, beräknas ske 1978. De anställda i Nässjö har nu i brev till industriminister Åsling, enligt radion i går, frågat vad han tänker göra åt beslutet om förflyttning av sysselsättningen till Sydkorea, som tycks vara det senaste budet. Här har nu regeringen ett avgörande inflytande som man kan använda sig av. De anställda vid Rangfabriken vill gärna ha ett svar i samband med debatten om tekoindustrins vara eller inte vara. Vad anser industriministern? Har Sverige råd med ytterligare åderlåtning av beklädnadsindustrin? Är industriministern beredd att medverka till Rangfabrikens fortsatta verksamhet i Nässjö? SweTecos handlande visar 63 att det är nödvändigt med ökat inflytande för de anställda även i statliga företag. Vpk är positivt till ett ökat stöd åt de små företag som kan och vill förnya sin produktion med sikte på bättre lönsamhet och bättre arbetsmiljö. Det borde finnas möjligheter för mindre företag att fungera just i beklädnadsbranschen. Men villkoren måste också här vara full insyn och demokratiska rättigheter för de anställda och krav på ordentlig redovisning av använda medel. Särskilt kännbar har tekoindustrins kris varit i Sjuhäradsbygden, där textiloch konfektionsföretagen helt dominerar. Här behövs enligt vpk:s uppfattning särskilda åtgärder för att ändra det ensidiga beroendet av tekobranschen, som slår så hårt vid nedläggningar och förhindrar en utveckling av hela regionen. De förslag som ställts i propositionen och följts upp i betänkandet innehåller ingenting nytt eller framåtsyftande. De särskilda strukturgarantier, som det talas om och som skall kunna beviljas längst t.o.m. den 30 juni 1978, syftar enligt utskottet till att skapa rådrum i den intensiva omstrukturering av branschen som nu pågår. Vidare sägs att syftet med de förslag till åtgärder på olika områden som läggs fram i propositionen är att förbättra tekoföretagens finansiella villkor, så att den nödvändiga strukturomvandlingen kan ske i socialt acceptabla former. Längre sträcker sig inte regeringens ambitioner. Bara en fråga till industriministern: Vad innebär en strukturomvandling i socialt acceptabla former? Det finns många obesvarade frågor kring förutsättningarna för beklädnadsindustrins både ekonomiska och tekniska utveckling som behöver bli föremål för en vetenskaplig forskning, både vad gäller tekobranschens problem och dess framtid. Om inte detta görs blir åtgärder som de föreslagna bara en tillfällig livräddning som så småningom leder till fullständig undergång. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 1479 på samtliga punkter.

Herr talman! Tekobranschens problem sammanhänger främst med kostnadsutvecklingen, ett faktum som reservanterna — då inkluderande fru Hansson — knappast kan förneka. I samband med kammarens tidigare behandling av frågan om regionalpolitiskt stöd till Algots Nord AB och AB Eiser redovisade jag några uppgifter som jag då hade inhämtat. Enligt dessa uppgifter visar en prognos för 1977 att de svenska arbetskraftskostnaderna inom tekobranschen inkl. arbetsgivaravgifter och övriga sociala kostnader beräknas uppgå till något mer än 33 kr. per timme. Inom Sverige är denna timlön i jämförelse med andra branscher ändå låg, men trots detta förhållande är motsvarande kostnad i exempelvis Finland beräknad till hälften av det nämnda beloppet. Skillnaden i förhållande till England är ändå större. Prognosen för 1977 pekar på drygt 23 kronors skillnad. Självfallet är skillnaderna ännu större vid en jämförelse med de s.k. Nr 138 lågprisländerna. Det är mot den här bakgrunden som man skall bedöma Onsdagen den situationen. Hur skall man, fru Hansson och fru Nordlander, få de sven 25 maj 1977 ska konsumenterna att betala mellanskillnaden? Priserna baseras ju på tillverkningskostnaderna. Åtgärder för textil Då frågan om att anslå drygt 24 milj.kr. till Algots Nord och Eiser = och konfektions —- för att garantera sysselsättningen vid de båda Norrlandsfabrikerna i = industrierna två år framåt — behandlades i början av mars, begärde oppositionspartierna olika former av statsingripanden. Vänsterpartiet kommunisterna redovisade klart att man ville socialisera. Fru Nordlander har än en gång bekräftat detta. Socialdemokraterna, som synes ha samma ambitioner, uttryckte sig då — liksom nu — i kryptiska ordalag. I mars ville man ta upp frågan om att staten bör ta över ägandet av de tekoföretag som blivit föremål för omfattande regionalpolitiskt stöd. I reservationen I till det näringsutskottets betänkande som kammaren 'nu behandlar säger man att initiativ skall tas för att åstadkomma en sådan ägaroch företagsstruktur inom tekobranschen att ”de samhällskrav som kan ställas från försörjningsberedskaps-, regionaloch arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter blir tillgodosedda”. I reservationen vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 30 anför reservanterna att man skall ställa det villkoret för de föreslagna arbetsmarknadspolitiska bidragen att företagen skall förklara sig villiga att förhandla om offentligt ägarengagemang, om staten påkallar detta. Socialdemokraterna menar uppenbarligen att företagen skall överlämna eller delegera den del av beslutanderätten som berörs av åtgärderna. I förlängningen av detta resonemang framskymtar det att villkoren kan förvandlas till krav på regelrätt förstatligande. Med andra ord är det fråga om ett i villkoren inbyggt hot om socialisering! Som jag redan inledningsvis påpekade, har det i många sammanhang framkommit hur svårt den svenska tekoindustrin har det på grund av den utländska konkurrensen. Enligt de uppgifter jag inhämtat häromdagen har varslen inom denna sektor ökat med 30 96 i förhållande till motsvarande tid förra året. Varslen skulle sannolikt ha ökat ännu mer, om inte utbildningsstödet med den s.k. 25-kronan hade satts in. Åtgärden som sådan är ett av många uttryck för den aktiva sysselsättningspolitik som den nya regeringen bedriver. Den stora skillnaden i jämförelse med andra länder när det gäller den svenska kostnadsutvecklingen har bl.a. inneburit att importandelen på konfektionssidan är extremt hög — uppskattningsvis bortåt 80 26! Framstötarna om socialiseringsåtgärder eller andra mera förtäckta ingripanden i samma syfte är enligt min åsikt meningslösa. Kostnadssituationen ändras inte genom ett ändrat ägarförhållande. Det av staten hälftenägda Eiser har exempelvis inte klarat sig bättre än det enskilt ägda Algots. Inte heller har statens hälftenengagemang i Eiser utgjort någon garanti för att avtalet mellan företaget och den dåvarande socialdemokratiska regeringen kunde hållas till alla delar. De 65 socialdemokratiska ambitionerna att binda upp näringspolitiska, arbetsmarknadsoch regionalpolitiska åtgärder vid hårda villkor, där en regelrätt socialisering skall hota i bakgrunden, måste bestämt avvisas. Såväl näringsutskottet som arbetsmarknadsutskottet har, som jag ser det, utgått ifrån att en helhetsbedömning av branschens problem pågår fortlöpande. Situationen är sådan att åtgärder måste sättas in i såväl kortsiktiga som långsiktiga perspektiv. Vad gäller näringsutskottets behandling har utskottet i betänkandet ställt sig bakom förslagen i propositionen. Beträffande anslagens storlek, val av åtgärder och prioriteringar är utskottet enigt i sin skrivning. Vad reservanterna tar upp är riktlinjerna för tillämpningen, och mot bakgrund av de synpunkter som jag redovisat ställer jag en direkt fråga till fru Hansson: Vad är målsättningen bakom det resonemang som förs i reservationerna? Vill socialdemokraterna socialisera, bör de säga detta rent ut och inte komma med förstucket tal om hårt villkorsbunden industrioch arbetsmarknadspolitik! Näringsutskottet framhåller särskilt att stödåtgärderna syftar till att stärka företagens konkurrenskraft, innebärande att det skapas mera livskraftiga företag. Avsikten är bl.a. att underlätta strukturella förändringar inom branschen. I anslutning härtill framhåller utskottet — i likhet med vad som kommer till uttryck i propositionen — att staten har ett ansvar för den förändring som sker och för att förändringen sker på ett sådant sätt att den medför ett minimum av påfrestningar för de människor, orter och regioner som berörs. För egen del vill jag i anslutning härtill peka på andra åtgärder som ligger något utanför de förslag propositionen tar upp men som i det stora sammanhanget har väsentlig betydelse för branschens framtida möjligheter att hävda sig. Ett sådant exempel är de ständigt höjda arbetsgivaravgifterna, vilka innebär en svår belastning för alla exportkonkurrerande företag och de företag som konkurrerar med importvaror. Anledningen är att arbetsgivaravgifterna, som egentligen utgör en löneskatt, missgynnar exporten men gynnar importen, dvs. gör svensktillverkade varor dyrare samtidigt som importerade varor slipper denna form av beskattning. Jag pekar på detta förhållande närmast med anledning av de resonemang som förs i motionen 1475, som näringsutskottet samtidigt har behandlat. Jag förutsätter emellertid att företagsskatteberedningen nu är i färd med att utvärdera systemet med arbetsgivaravgifter. Vi får anledning att återkomma till dessa frågor när utredningsresultatet föreligger. Det är i nuvarande konjunktursituation naturligtvis vanskligt att göra någon prognos för branschens framtid. Den är ju beroende av den utländska konkurrensen, den inhemska kostnadsutvecklingen och den egna skickligheten inom branschen på alla nivåer. Självfallet har också de åtgärder som vi just nu diskuterar sin betydelse och naturligtvis även den ekonomiska politiken i stort. Jag konstaterar dock att viljan att bemästra problemen finns hos alla parter, men insikten om problemen borde ha funnits för fem, sex år sedan. Som framgår av propositionen är regeringens förslag ett led i en långsiktig bevakning och uppföljning av branschens problem.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
Herr talman! Herr Svensson i Skara uppehöll sig vid socialiseringen, men innan jag går in på den frågan vill jag något litet bemöta hans påstående att det höga kostnadsläget är boven i detta sammanhang. Det är det nog inte enbart. Jag vill hävda att tekoföretagen själva på ett aktivt sätt har medverkat till att problemen har uppkommit för den inhemska produktionen, därigenom att många företag alltmer går över från att vara enbart producenter till att komplettera sin försäljning med import, antingen från egna företag i utlandet eller genom inköp från utländska företag. Sedan ställde herr Svensson i Skara frågan: Vill socialdemokraterna socialisera? Han menade att vårt förslag innebär ett hot om en regelrätt socialisering och att det är den som ligger i bakgrunden. Jag vill då svara att vi har gjort den bedömningen att det kan bli nödvändigt med ett aktivt engagemang från samhällets sida för att lösa de problem som tekokrisen för med sig när det gäller försörjningsberedskap, regional utveckling och omställning för de anställda i socialt acceptabla former. Men ett sådant uttalande vill de borgerliga alls inte vara med om. Skälet härför är naturligtvis de borgerligas ideologiskt motiverade rädsla för statligt engagemang. För vår del måste alltid kravet att finna lösningar på de allvarliga problemen komma i första rummet. Och då är vi beredda på ett aktivt statligt engagemang i all den utsträckning som behövs för att problemen skall lösas. Om staten inte behöver överta ett företag, alltså om det går bra ändå, så blir det naturligtvis inget övertagande. Men om vi på grund av problemens storlek finner det nödvändigt, så skall vi inte avhända oss den möjligheten. Slutligen vill jag fråga herr Svensson: Är den borgerliga regeringen beredd att enbart av ideologiska skäl avstå från sådana insatser? Kan ni verkligen lova att lösa de försörjningspolitiska, regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska problemen ändå? Om ni kan lova det — ja, då behöver ju ett statligt ägarengagemang aldrig tillgripas.
Herr talman! Herr Svensson i Skara talade om kostnadsutvecklingen inom tekobranschen men sade att den ändå var lägre än för annan produktion. Han undrade också hur man skulle kunna få konsumenterna att betala mellanskillnaden mellan tillverkningskostnader och försäljningspris. Ja, jag tror att man måste gå in och granska hela försäljningsledet, för att klargöra kostnadsläget. Statligt ägande är naturligtvis bättre än privata företag, även om inte ett statligt ägande löser alla problem. Men låt mig ta ett exempel. År 1973 träffade staten ett avtal med Eiser om att överta halva aktiekapitalet. Det var alltså inte det rika Eiser Invest utan dotterbolaget Eiser. Staten övertog halva aktiekapitalet på 10 mil Åtgärder för textiljoner och betalade för detta 45 milj.kr. I gengäld skulle Eiser etablera sig i Kramfors, Sollefteå och Gällivare och där skaffa fram 600 nya jobb. Det blev ca 170 jobb, huvudsakligen i Kramfors. Samtidigt förlorade Eiserarbetarna i Borås 250 jobb, då strumptillverkningen flyttades till Malmö strumpfabrik. Med hot om utflyttning av tillverkningen till utlandet bedrevs ytterligare utpressning. När Brasonsömmerskorna strejkade för att få 16 kr. i timlön visade Eiser sin arbetsköparmentalitet. Man avskedade flera strejkande samtidigt som man från staten fick 20 kr. per arbetare och timme i utbildningsbidrag, alltså 4 kr. mer än den timlön som kvinnorna förgäves strejkade för. Måste inte detta säga oss att vi måste ställa andra krav på företagen i samband med statliga bidrag och subventioner, som ställs till förfogande för företagen?

Herr taiman! Jag vidhåller verkligen att det är kostnadsutvecklingen som är det stora problemet bakom denna utveckling. Låt mig här bara redovisa skillnaden i arbetskostnad per timme, inkl. sociala kostnader, i förhållande till Finland åren 1972-1977 — för det sista året är det självfallet fråga om en prognos. År 1972 var skillnaden 8:30 kr. Nu pekar prognosen på 16:38 kr. I förhållande till England har skillnaden utvecklats på följande sätt: 1972 8:80 kr., 1973 10:80 kr., 1974 11:75 kr., 1975 15:70 kr. och 1976 19:21 kr. Nu pekar prognosen, som jag sagt, på en skillnad av 23:10 kr. Skillnaden i pris på sådana här varor har säkerligen alla svenska turister märkt när de handlat textilvaror utomlands, t.ex. i London. Det måste gå att sälja de produkter vi tillverkar inom landet, och det är det vi måste åstadkomma. Jag kan konstatera att skillnaderna ökat mest under åren 1975 och 1976. Frågan är, fru Nordlander och fru Hansson: Kan detta få fortsätta? Vad är socialdemokraternas alternativ? I diskussionen om budgeten föreslog de 15 olika skattehöjningar utöver regeringens förslag. En företagare i det inre stödområdet får t.ex. en höjning av arbetsgivaravgifterna. Politiken är nya pålagor, dvs. ytterligare kostnader för företagen. Kan man säga att det är att hjälpa näringslivet och att främja sysselsättningen? Vad vi behöver är en ny allmän skatteoch näringspolitik som är positiv för branschen.